Herr talman! Jag tvingades för en stund sedan avbryta mitt anförande till ropen från läktaren om att försvara rätten till asyl. Jag tänker nu ta mitt anförande från början. Hela detta anförande handlar egentligen om varför jag tycker vi skall försvara rätten till asyl och hur vi skall göra det. Det förslag till ny utlänningslag som riksdagen i dag skall debattera är kulmen på ett omfattande reformarbete som sattes i gång så sent som vintern 1987. Två utredningar tillsattes då för att på mycket kort tid komma med förslag till hur en ny och snabbare handläggningsordning i asylärenden skulle kunna uppnås. Förutom att utredningarna skulle arbeta mycket snabbt, gavs direktiven att de skulle undersöka vilka organisatoriska och administrativa förändringar som skulle behövas för att väsentligt förkorta handläggningstiderna. Utredningen om kortare väntetider ledde till en omorganisation av invandrarverket, vilket riksdagen nyligen fattat beslut om. I samma syfte skulle utredaren göra en översyn av utlänningslagen inom ramen för gällande principer, för att se vilka förenklingar och förbättringar av regelsystemet som krävdes. Det betonades att det inte var aktuellt att ändra grundprinciperna för flyktingoch invandringspolitiken, eftersom dessa tidigare kommit till uttryck i andra beslut av riksdagen. Det förtjänar att betonas igen att det inte är fråga om ändra några grundprinciper för flyktingoch invandringspolitiken. Det finns i dag i grunden en bred politisk enighet när det gäller flyktingpolitiken. Det är en stor styrka. Inte ens den stundtals häftiga debatt som kan föras här i kammaren och som uppstår kring enskildheter i flyktingpolitiken och i flyktingmottagandet kan förta den bilden av enighet. Redan 1982 var det diskussion i riksdagen om de alltför långa väntetiderna i asylärenden. Då var ändå invandringen relativt blygsam jämfört med den mycket snabba ökning som skedde under åren från 1983 och framåt, en ökning från 3 000 ärenden år 1983 till 20 000 ärenden år 1988. Under tidens gång har olika åtgärder satts in för att få ned de stora ärendebalanser som det har varit fråga om. Det säger sig självt, att om en drastisk ökning av antalet asylärenden sker utan att myndigheterna har resurser för att bemöta detta, så uppstår långa handläggningstider. I själva handläggningssystemet har det också funnits en inbyggd rundgång. Ett ärende har trots beslut i olika instanser, genom prövning i verkställighetsskedet kunnat gå runt i utredningskvarnen i princip hur många gånger som helst. I de fall ärendet varit solklart från början har å andra sidan självfallet många asylsökande fått sina beslut mycket snabbt. Huvudsyftet med den nya utlänningslagen är att komma åt de långa handläggningstiderna, som varit det mest inhumana inslaget i svensk flyktingpolitik under senare år. Målet är att minska väntetiderna utan att rättssäkerheten åsidosätts. Redan i direktiven för de bägge utredningar jag nämnde lades ambitionsnivån fast: en asylsökande skulle kunna få sitt definitiva beslut på sin ansökan inom några få månader — högst två månaders behandling av ärendet hos invandrarverket och två månaders behandling vid ett eventuellt överklagande hos regeringen. Väntetiderna i andra jämförbara länder är visserligen betydligt längre än vad vi dragit på oss. Men det är inte någon ursäkt. Väntetider på ett par eller flera år är oacceptabla och måste åtgärdas. I dag har jag anledning tro att vi faktiskt skall kunna få en omloppstid på högst fyra till sex månader för hela asylprocessen. Det kan naturligtvis finnas ärenden som kommer att vara problematiska och ta längre tid, men normalärendet skall t.o.m. kunna vara klart på kortare tid, inkl. regeringens slutliga beslut. Ändå skall rättssäkerheten i handläggningen kunna upprätthållas. Det finns en rad förslag i det avseendet. Regeringen har verkligen ansträngt sig för att tillmötesgå huvudkritiken mot den nuvarande ordningen och den nu gällande lagen. För det första kommer invandrarverket att göra asylutredningen. I och med att någon kommer och begär asyl, och polisen sammanställt uppgifterna efter ett första förhör, överlämnas ärendet till invandrarverkets utredare. Dessa skall finnas på plats enligt den nya organisationen för verkets handläggning av asylärenden. Därmed underlättas också den personliga kontakten mellan utredaren och den asylsökande. Muntlig handläggning är också ett av de inslag i lagförslaget som bemötts mycket positivt. Vi har där tagit fasta på tidigare kritik av enbart skriftlig handläggning. Beslut som innebär avslag på en asylansökan skall i fortsättningen motiveras. Därigenom stärks rättssäkerheten ytterligare. Handläggaren får möjlighet att noggrant pröva bärigheten av de skäl han eller hon lägger till grund för avslaget. Den det berör får omedelbart besked om varför beslutet gått honom emot och kan därigenom lättare ta ställning till om detta skett på felaktiga eller ofullständiga grunder. Om beslutet motiveras, kan det också i samband med en ny ansökan bli lättare att se, om den innehåller omständigheter som inte tidigare har prövats. Sammantaget menar vi att dessa uppräknade omständigheter dessutom kan leda till att handläggningstiden kan komma att förkortas. Reformeringen av systemet för handläggning av asylärenden innebär en verklig kraftansträngning — ett arbete som nu ligger framför oss. Riksdagen har redan beslutat om omorganisationen av invandrarverket, vilket var den ena delen i reformen. Den följs nu av den nya utlänningslagen, som skall träda i kraft den 1 juli. Under arbetets gång med utlänningslagen har ett annat problem accentuerats, den s.k. dokumentlösheten, dvs. det faktum att upp till 60-65 22 av de asylsökande saknar handlingar som styrker identitet, nationalitet och färdväg. Det är ett ökande internationellt problem, som också diskuterats av FN:s flyktingkommissariat och i olika internationella sammanhang. Sverige måste försöka få bukt med den här saken. Man kan inte undkomma detta förhållande genom att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Åtgärder mot dokumentlösheten har därför blivit den andra linjen i lagförslaget. I andra sammanhang brukar jag betona invandringens betydelse för Sverige. Det är väl omvittnat vad invandrare under olika perioder har bidragit med när det gäller utvecklingen av den svenska välfärden. Problemen med invandringen skall inte överbetonas. Men de skall erkännas. I invandringsoch flyktingpolitiken finns vissa svårigheter som måste övervinnas. De kan sammanfattas i tre punkter: För det första: de långa handläggningstiderna, som jag redan varit inne på. För det andra: det tar alltför lång tid innan den som fått tillstånd till bosättning kan tas emot i en kommun. För det tredje: det tar lång tid efter bosättningen innan flyktingar och nya invandrare kan få arbete och egen försörjning. En framgångsrik politik på det här området berör inte bara riksdag, regering och centrala myndigheter. Det är en angelägenhet för många — regionala och lokala myndigheter, frivilliga organisationer, kommunalpolitiker och alla dem som skall bli de nya invandrarnas medmänniskor ute i samhället. Det finns mycket övrigt att önska innan vi kan säga att flyktingmottagandet fungerar som vi skulle vilja. I dag skall riksdagen diskutera den nya utlänningslagen. Det finns åtskilligt mer att säga om det som kommer efter asylansökan och uppehållstillståndsfrågor, vilket utlänningslagen reglerar. Den nya lagen ökar, som jag sade, möjligheten för asylsökande att få sina ansökningar snabbt behandlade i en generös och humanitär anda, att slippa till synes ändlösa väntetider av ångest och ängslan för hur ens ansökan skall komma att behandlas. Jag är uppriktigt sagt förvånad över hur litet detta uppmärksammas i debatten. Den förs ju ändå till stor del av organisationer och enskilda som anser sig företräda humanitära intressen. Men vi är fast beslutna att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, inte minst för barnens skull. Den som kommer till Sverige med goda skäl skall snabbt få besked. Det är helt oacceptabelt att människor skall sväva i ovisshet om sitt öde under ett par års tid. Framför allt skapar denna ovisshet, det vet vi, svårigheter för barnen i en asylsökande familj. En ambition är därför att komma fram till ett läge, där beslut kan fattas på ett par veckor i hälften av alla asylärenden. Detta bör bli möjligt genom att invandrarverket förlägger sina utredningsslussar där de asylsökande befinner sig. Däremot får den som kommer dokumentlös finna sig i ett tuffare utredningsförfarande. Jag är medveten om att pass och visum förvisso inte i alla lägen kan avkrävas den som verkligen är på flykt. Det är dock ett välkänt fenomen, inte bara i Sverige, att många som kommer och begär asyl helt saknar inte bara pass och visum utan alla former av identitetshandlingar, färdbiljetter, osv. Det har diskuterats mycket vad detta beror på. Säkert är anledningarna olika i olika fall. En del gör sig av med handlingarna, eftersom de har fått den mindre goda informationen att det då skulle gå lättare att få stanna i Sverige. Andra gör det därför att de har ett intresse av att inte visa t.ex. färdväg och tidigare vistelseland. Men jag tror att det är viktigt att Sverige ger sådana signaler utåt att de som med goda skäl tänker resa hit och söka asyl får klart för sig att de för sin egen skull har allt intresse av att behålla sina handlingar, medan identitetslöshet och dokumentslöshet kommer att leda till längre utredningstider och en osäkrare framtid. Det här är viktigt också från rättvisesynpunkt: de som sparar sina biljetter som kanske visar att de faktiskt hade kunnat få asyl i ett annat land, innan de kom till Sverige, blir ju avvisade och får acceptera det beslutet. Andra kan under falska förespeglingar tillskansa sig den rätten, trots att de också kan haft asyl i annat land men av något skäl föredragit Sverige. Vi skall värna om asylrätten, så att den tillkommer dem som verkligen är i behov av en fristad i just Sverige. Detta är en viktig ståndpunkt som jag tror delas av den svenska opinionen. Men trovärdigheten i flyktingpolitiken skadas, om myndigheterna gång efter annan tvingas konstatera att det råder osäkerhet om t.ex. en asylsökandes identitet. Inte bara trovärdigheten äventyras utan också, som jag tycker att jag har belyst, rättvisan. 1. Kroppsvisitation, som den juridiska termen heter, kan utföras, men det är kanske viktigt att understryka att detta inte är detsamma som kroppsbe siktning. I detta fall handlar det om möjligheten att leta efter handlingar i — Prot. 1988/89:125 t.ex. fickor och kläder. För att få göra denna måste det dock finnas anledning 31 maj 1989 att anta att en person underlåter att visa upp medförda handlingar. 2. Krav på transportbolagen att de åtminstone också uppfyller de krav som deras egna sammanslutningar ställer på kontrollen av resandehandlingar. Här finns transportbolag som är mindre seriösa i sitt handlande, medan andra naturligtvis redan nu lever upp till bestämmelserna. 3. Möjligheten till förvarstagande av någon för att utröna identiteten utsträcks till 48 timmar. Det har visat sig att nuvarande 6 timmar är för kort tid för att klara av den proceduren. Men paragrafen skall självfallet inte tolkas så, att det i alla lägen är nödvändigt eller möjligt med ett längre förvar, om det visar sig att identiteten kan redas ut snabbare. Förvar av barn för att utröna identitet blir inte tillåtet. Herr talman! Jag vill peka på att jag redan nu har talat om ett viktigt undantag när det gäller barnen i flyktingmottagandet. Jag skall återkomma till barnen. Låt mig bara först konstatera att med dessa två huvudsyften i lagen — snabbare och rättssäkrare för asylsökande i allmänhet och stramare behandling av tendenser till missbruk av asylrätten — bör vi ha goda förutsättningar att få en ny och bättre inriktning på flyktingpolitiken, att t.ex. som så många önskat, även jag själv, få ork och resurser att öka antalet kvotflyktingar. De som någon gång har besökt flyktinglägren i tredje världen har säkert kvar på näthinnan den hopplöshet och uppgivenhet som finns hos dem som vistas där. Även om mottagarlandet gör så gott det kan, även om det ges internationellt bistånd till denna verksamhet, även om det finns biståndsarbetare i lägren som under stora svårigheter arbetar med stort engagemang, finns där hopplösheten. Man lever med perspektivet att aldrig komma därifrån och att få se såväl den andra som den tredje generationen växa upp i flyktingskap. Flyktingfrågan kan på sikt lösas bara genom ett aktivt internationellt samarbete. Det skulle finnas mycket att säga om detta, men låt mig bara ta ett exempel. År 1979 anordnade FN en stor internationell konferens om den desperata situationen för flyktingarna i Sydostasien, och man enades om gemensamma insatser för att lösa detta problem. I dag, tio år senare, sitter fortfarande omkring 60 000 människor i läger i Sydostasien utan möjlighet till en dräglig tillvaro i närområdet. Samtidigt tillkommer nya flyktingar. I detta läger arrangerar FN återigen, efter intensiva förberedelser, en konferens för att söka lösning på detta problem. Klart är att denna lösning till stor del måste bestå i ett mottagande i den industrialiserade delen av världen. Ett antal länder har preliminärt angivit hur många av dessa människor som de har möjlighet att ta emot under en kommande treårsperiod. USA har sagt sig vara villigt att ta emot omkring 22 000 personer, Canada 10 000-12 000 och Australien ca 18 000. Tillsammans med de andra nordiska länderna har Sverige diskuterat möjligheten till en gemensam satsning. Den planeringssiffra som har diskuterats är ca 5 000 personer, jämnt fördelade mellan de nordiska länderna. För Sveriges del skulle detta under en treårsperiod innebära ca 400 flyktingar per år från lägren i Sydostasien. Detta ryms i vår 1 Prot. 1988/89:125 kvot, men det är ett bra exempel på insatser som skulle kunna utökas. Solidariteten skall skapa plats för dem som verkligen behöver vår hjälp. En möjligheterna att ta hit speciellt utsatta grupper på det sätt som vi redan gör, t.ex. handikappade flyktingar. Vårt flyktingmottagande skulle kunna planeras bättre i och med att flyktingarna kunde placeras direkt i en kommun som har förberett deras ankomst. Därigenom ökar flyktingarnas möjlighet att slå rot i sin nya tillvaro i Sverige. Herr talman! Barnen i flyktingmottagandet har varit livligt diskuterade den senaste tiden, framför allt frågan om förvar av barn. Det går enligt min mening inte att helt avhända sig möjligheten att ta barn i förvar. Vi måste vara ärliga nog att erkänna att barnen kan komma att användas som ett redskap för ett undanhållande vid en utvisning. Det är realiteten bakom detta förvarstagande, även om detta inskränks ytterligare i förhållande till vad som nu gäller. Det har hävdats att barnens ställning i och med det nya lagförslaget skulle försämras. Jag vill hävda att i så fall har man läst lagförslaget mycket dåligt. Barnens rätt stärks. De redan i dag ytterst begränsade möjligheterna att ta barn i förvar begränsas ytterligare. Endast om det finns uppenbar risk för undanhållande kan barn undantagsvis tas i förvar. Som jag nämnt tidigare tas oklar identitet bort som grund för förvar av barn. Nytt är också att uppsikt skall väljas i möjligaste mån före förvar. Det krävs liksom tidigare synnerliga skäl för att skilja barn från sina föräldrar. Detta innebär, att om det finns skäl att ta en förälder i förvar men inte barnet kommer ingen att tas i förvar. Att då i stället ta bägge i förvar för att undvika familjesplittring är uteslutet. Det måste nämligen finnas skäl för varje individ — skäl som gäller för just den individen för att kunna tas i förvar. I lagförslaget finns ett särskilt avsnitt om barnens situation. Där står uttryckligen att barnen i asylärenden måste uppmärksammas som individer som kan ha egna individuella skäl för uppehållstillstånd och inte som bihang till föräldrarna. Detta är ett nytt inslag i lagen. Målsättningen finns redan i dag att i samband med asylutredningen ta hänsyn till barnens förhållanden. Nu skrivs det in i lagen. Många har påstått att förslaget är svårtolkat och otydligt när det gäller barnen. Jag har också sagt att även på den här punkten vill jag vara öppen för förslag som är realistiska. Det finns verkligen ingen prestige i detta. Jag har sagt: Kan riksdagen vid sin behandling ytterligare förtydliga vilken vikt vi lägger vid barnen i flyktingmottagandet, så är det bra. Där tycker jag att utskottets skrivning mycket väl ger uttryck för avsikten med det som rör barnen i flyktingmottagandet. Herr talman! Det har varit ett intensivt utredande och lagskrivande, och riksdagens beslut i dag blir en milstolpe. Men jag skulle tro att det som händer efter den 1 juli kommer att bli minst lika intensivt. Genomförandet av reformen kommer därför att följas noga genom ett kontinuerligt utvärderingsarbete. större kvot flyktingar som väljs ut av Sverige i samråd med FN är också en del Ny utlänningslag, E ; 45 ARA FUNSKPAERAE av en solidarisk flyktingpolitik. En sådan inriktning skulle också öka Det är inte några dåliga ambitioner vi har för att komma till rätta med de Prot. 1988/89:125 problem som ansetts vara de mest påtagliga och besvärande i vår flyktingpoli 31 maj 1989 tik. Att få ned handläggningstiderna till ett minimum och ändå ha kravet på sig att göra fullgoda och rättssäkra bedömningar kommer att ställa höga krav på alla inblandade. Det kräver också att vi går in i det nya systemet utan alltför stora ärendebalanser av gamla ärenden. För fem månader sedan ändrades tillfälligt vår asylärendepraxis. De som begärt asyl före den 1 januari 1988 och där regeringen ännu inte fattat beslut och där inga andra hinder förelåg har fått uppehållstillstånd med ett förenklat förfarande. I botten, när denna praxis infördes, låg naturligtvis också humanitära ställningstaganden, eftersom de flesta i den kategorin hade fått vänta mycket länge på ett beslut. Men avgörande var frågan hur vi skulle kunna få bort så många ärenden som möjligt från invandrarverkets och regeringens bord före den 1 juli. När vi går in i det nya systemet skall vi ha pressat ned väntetiderna ytterligare och ha skapat förutsättningar för det nya systemet genom att inte ha så många s.k. väntarärenden. Regeringen har därför ansett att en praxisändring bör komma till stånd, där samma kombination av humanitära grunder och färre ärenden utgör motivet för ändringen. Den här gången inriktas dock praxisändringen enbart på barnfamiljerna, precis som i den treterminspraxis som tidigare har använts, dvs. att barnfamiljer har getts uppehållstillstånd därför att barnen, när regeringen prövat grundärendet, har hunnit gå tre terminer i skolan. Vi har diskuterat att införa en tvåterminspraxis men funnit att det är ett trubbigt instrument att räkna i terminer, och det kan slå orättvist. Det har dessutom från olika håll och med rätta hävdats att även förskolebarn kan rota sig väl så snabbt som barn som gått ett par terminer i skolan. Regeringen fattade därför på det senaste sammanträdet beslut i ett ärende som nu kommer att få bilda praxis. Barnfamiljer som väntat mer än ett år sedan de sökt uppehållstillstånd och som ännu inte fått slutligt beslut, dvs. inte fått sitt ärende prövat av regeringen, kommer att få stanna, om det i Övrigt inte föreligger någon brottslighet, säkerhetsaspekt eller framstår som orimligt att man får bosätta sig i Sverige. Naturligtvis kommer gränsfall att uppstå också med denna praxisändring. Det är svårt att helt undvika. Men jag utgår från att invandrarverket liksom regeringen kommer att göra en generös bedömning också i verkställighetsärenden, om nya skäl anges. Herr talman! Som jag inledningsvis sade har möjligheten att föra en generös flyktingpolitik i Sverige hängt samman med den politiska enighet vi har i dessa frågor. Det är viktigt att kunna enas i det fortsatta arbetet med att uppnå målen i vår invandringspolitik: att värna om dem som förföljs för sin politiska aktivitet, religiösa uppfattning eller etniska bakgrund, som det står i FN-konventionen, och att här i landet ge invandrarna och flyktingarna möjlighet att leva jämlikt med alla andra invånare. Denna enighet är en styrka som vi behöver när avoghet mot det p Prot. 1988/89:125 främmande och ovanliga, om det vill sig illa, kan få utlopp i främlingsfientlig het och rasism. Vi är alla medvetna om att i länder där sådana tendenser får grogrund, utgör de i grunden ett hot mot demokratin och friheten. Att samla krafterna kring andra övergripande invandringspolitiska frågor måste därför också bli en uppgift för oss alla.

Herr talman! Vi befinner oss i Sveriges riksdag. Samtliga debattörer i detta ärende är folkvalda representanter med skilda politiska uppfattningar, precis som det skall vara i en demokrati. Högt och klart skall vi uttala vår uppfattning och vårt partis politiska ståndpunkt. Efter en seriös debatt skall vi förhoppningsvis kunna stifta en bra lag. Jag har som riksdagsledamot en djup respekt för demokratins spelregler. Aldrig trodde jag, fru talman, att jag skulle få uppleva att ledamöter av Sveriges riksdag faktiskt applåderade utomparlamentariska aktioner på åhörarläktaren. Ledamöterna av Sveriges riksdag bör ha djup respekt för demokratins spelregler och aldrig falla undan för opportunistiska påtryckningar från utomparlamentariska grupper. I detta hus är det faktiskt inte gatans parlament som råder. Här skall stiftas lagar av folkvalda representanter efter en seriös debatt och under demokratiska former. Detta vill jag, fru talman, säga som inledning till denna debatt. Jag tror nämligen att det är fler än jag som är upprörda över vad som har hänt här i denna kammare. Vad invandrarministern sade i sitt inledningsanförande var värdefullt. Jag kan nästan på varje punkt instämma i det hon sade. Jag hoppas och tror att många frågetecken nu har rätats ut och att en del missförstånd har klarats upp vad gäller betänkandets förslag och innehåll. Även regeringens förslag om att barnfamiljer, som har väntat ett år utan att ha fått uppehållstillstånd, nu kommer att få stanna i Sverige anser jag och mitt parti vara en bra tingens ordning. Ty förhoppningsvis skall väl väntetiderna i fortsättningen bli så väsentligt förkortade att det här kan betraktas som en engångsåtgärd. Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig vid några viktiga frågor och något kommentera utskottsbehandlingen av ärendet samt dessutom kommentera de moderata reservationerna. Förslaget till ny utlänningslag har diskuterats långt mera än de flesta lagar som stiftas av denna församling, och antalet anmälda talare till debatten i dag visar på ett utomordentligt stort intresse för frågan. Detta är i och för sig ganska naturligt, eftersom alla frågor där flyktingoch invandrarpolitiken är aktuell alltid tilldrar sig intresse och skapar debatt med inlägg från alla håll — för och emot. Nu handlar förslaget inte endast om flyktingpolitik, vilket man lätt kan få ett intryck av, utan om den samlade lagstiftningen för utlänningars inresa, vistelse och arbete i Sverige, frågor om pass, visum, arbetsoch uppehållstillstånd m.m. Den föreslagna lagen upptar i sig tidigare utlänningslag och utlänningsförordning, och vissa lagar kommer att intas i särskilda lagar, t.ex. terroristlagstiftningen. Utskottsmajoriteten, som jag här företräder, anser att lagen vinner i klarhet genom detta. Den viktigaste flyktingpolitiska frågan är radikalt förkortade väntetider, Prot. 1988/89:125 precis som invandrarministern har sagt. Det är djupt inhumant att asylsökan 31 maj 1989 de skall behöva vänta i åratal för att få besked huruvida de får stanna eller inte. Den omorganisation av invandrarverket som vi tidigare har beslutat om kommer förhoppningsvis att nå upp till målsättningen att ett besked skall kunna ges inom fyra veckor och inom högst sex månader, om ärendet överklagas till regeringen. Det lagförslag som vi nu skall behandla innebär också på flera punkter snabbare handläggning, t.ex. genom muntliga inslag i asylärenden. Rättssäkerheten kommer att förbättras genom utförliga beslutsmotiveringar och genom att invandrarverket skall avgöra samtliga asylärenden. En livlig debatt inför en kommande lagstiftning är något positivt, om den förs på en saklig nivå. Tyvärr nödgas man konstatera att det i detta ärende sannerligen inte är någon saklig debatt som har förts! De uppgifter som har presenterats i massmedia har ofta varit helt vilseledande och förvanskade, och debatten har faktiskt förts utifrån en ren desinformation ända in i det sista! Vi som i utskottet försökt att arbeta seriöst utifrån propositionen känner då sannerligen inte igen vare sig proposition eller utskottsbetänkande! Helt felaktiga påståenden har cirkulerat både före och efter utskottsbehandlingen. Det har t.ex. helt nyligen sagts att barn skall kastas i fängelse, när lagförslaget precis som invandrarministern sade i själva verket minskar möjligheten att ta barn i förvar och det faktiskt redan nu är förbud mot att ha barn i förvar i kriminalvårdsanstalt eller häkte! Nu utsträcks förbudet till att gälla även arrestlokaler. De lokaler som över huvud taget får användas skall vara av hemliknande karaktär. När det gäller barn är det endast när det finns risk att barnet begår brottslig verksamhet som det kan bli tal om en något ökad möjlighet till förvarstagande. Dessutom skall så långt som möjligt uppsikt användas i stället för förvar i ärenden som rör barn. Alla påståenden i denna fråga är bara ett exempel på missförstånd eller, om ni så vill, ren förvanskning av fakta. Här skrämmer man från vissa håll helt enkelt upp människor med förvanskande av sanningen! Jag finner detta upprörande. Det är förvånande att en liten men högljudd minoritet så helt har kunnat styra debatten utanför detta hus hittills. Beror det på okunnighet, på feghet eller ansvarslöshet? Jag ställer frågan. I dag är jag djupt förvånad över att representanter för denna högljudda minoritet tycks befinna sig ända här inne i kammaren. Alla torde vara överens om att det är viktigt att ta väl hand om barn, särskilt om flyktingbarn, som har varit utsatta för svåra upplevelser. Som mor och mormor skulle jag aldrig ställa upp på ett lagförslag som skulle innebära en dålig behandling av barn. En fråga finner jag särskilt viktig, nämligen att man inte bör skilja ett litet barn från föräldrarna, i varje fall inte från båda föräldrarna. Det är en sak som faktiskt i dag kommenteras på ledarplats i Dagens Nyheter, där man säger att principen om att inte ta barn i förvar kolliderar med principen om att inte skilja barn från föräldrar, när föräldrarna tas i förvar. ”Dilemmat har, vad vi kan se,” skriver DN, ”inte penetrerats av opponenterna mot 15 regeringsförslaget. Att separeras från sina föräldrar är förmodligen det värsta ett barn kan råka ut för i en stressad livssituation.” propositionen och utskottets törslag. Jag noterar med glädje att ätminstone någon journalist i Sverige har fattat vad det hela handlar om och kanske t.o.m. kastat ett öga i utskottsbetänkandet. Jag är tacksam för detta. I specialmotiveringen till lagen sägs också —s. 176 i propositionen — att det måste finnas synnerliga skäl om ett barn skall skiljas från sina föräldrar eller någon av dem. Detta har utskottet också mycket kraftigt understrukit — jag hänvisar till s. 42 i betänkandet. Det är verkligen att beklaga att inte ens ledamöter av denna riksdag och t.o.m. av socialförsäkringsutskottet har velat bemöda sig om att läsa innantill i utskottsbetänkandet! Jag är också förvånad över att minoriteten nu tycks vilja skjuta upp hela frågan — det lär finnas en sådan avsikt — när minoriteten i utskottet mycket väl t.ex. hade kunnat begära en remiss till konstitutionsutskottet för dess yttrande i frågan. Utskottsmajoriteten har verkligen bemödat sig om att lyssna till alla dem som man har önskat höra. Dessutom har vi strävat efter att åstadkomma så klara skrivningar och förtydliganden som möjligt, till ledning för dem som skall tillämpa lagen i praktisk handling. Men vad hjälper det, när vissa ledamöter redan på förhand tycks ha bestämt sig för att säga nej till allt och helt enkelt tycks vara rädda för att få motargument genom att läsa innantill eller lyssna till våra argument? Inte att undra på att människor utanför detta hus debatterar saker som inte existerar! Sverige har en human och generös flyktingpolitik och kommer att ha det också med den lag vi nu står i begrepp om att stifta. Det är majoritetens självklara strävan. Vi skall vara medmänskliga och generösa gentemot människor som söker en fristad i vårt land. Men att vara human och generös handlar faktiskt inte om att vara orealistisk och blåögd och blunda för fakta. Det handlar också om rätten att ställa krav även på dem som söker en fristad i vårt land. Vi vet t.ex. att asylsökande mer eller mindre har satt i system att kasta varje form av identitetshandling eller biljett. Detta sker ju i 65, ja ända upp till 80 Io av fallen. Det finns i dag ca 25 000 människor i Sverige vars identitet vi egentligen inte vet någonting om, enligt polisen och invandrarverket. Anser inte minoriteten att detta är djupt otillfredsställande? Det anser i varje fall människor utanför det här huset. Från moderata samlingspartiets sida har vi i åratal krävt att regeringen borde komma med förslag till regler som gör att en asylsökandes identitet säkrare kan bestämmas, bl.a. genom åtgärder mot dokumentlösheten. Ett sådant krav finns också i årets moderata kommittémotion och har behandlats i samband med detta ärende. Vi tillstyrker alltså propositionen i denna del — liksom på de flesta punkter — eftersom vi har fått våra tidigare krav tillgodosedda. Vi välkomnar att regeringen har lyssnat på oss moderater och nu vill åstadkomma en utlänningslagstiftning som generellt ger klarare regler. Det gäller även frågan om rätten till asyl. Vi anser att den nya lagens utformning Har man någon som helst kännedom om människor och vård av Äh nineslak: | LON AS människor, har man för länge sedan insett detta och har kunnat ställa upp på ger ett mera strikt uttryck än tidigare för vem som har och inte har rätt till Prot. 1988/89:125 asyl. 31 maj 1989 Det framgår också av utskottets skrivning att det i ett beslut klart skall framgå vilka flyktingar som är konventionsresp. de facto-flyktingar. I anledning av att den nya lagen enligt vår bedömning ger klara riktlinjer för detta avstår vi från vårt tidigare krav på att slopa den gamla 6 §, dvs. ”de facto-flyktingparagrafen”, för att i stället tillämpa konventionsparagrafen generösare. Vi reserverar oss enbart mot motiveringen i reservation 8, som jag nu yrkar bifall till. I ett särskilt yttrande har vi ytterligare motiverat vårt ställningstagande, bl.a. med att vi finner betydande likheter mellan den föreslagna lagen och den typ av lagstiftning som invandrarpolitiska kommittén på sin tid länge företrädde. För övrigt har vi endast en ytterligare reservation, nämligen reservation 4 som behandlar möjligheten för asylsökande att få arbete under väntetiden. Vi har dels en kommittémotion, dels två enskilda motioner i frågan, som vi följer upp. Nu är en arbetsgrupp tillsatt för att åstadkomma meningsfull sysselsättning vid förläggningarna, och invandrarverkets nya organisation skall förhoppningsvis komma att medföra så korta väntetider att frågan inte behöver bli aktuell när organisationen fungerar som den skall. Tyvärr har vi i dagarna fått rapport om att verket inte hunnit beta av köerna innan den nya organisationen träder i kraft, men kanske blir det nu litet lättare med det förslag som invandrarministern just tog upp. Först vid årsskiftet beräknas man vara i kapp. Vi kan heller inte blunda för dagens situation, t.ex. att det finns ca 1 500 asylsökande ute i kommunerna. En del av dessa har blivit erbjudna arbete — jag har själv träffat dem som har kunnat få ett arbete — men är helt enkelt förbjudna att ta det. Detta är omänskligt, tycker vi, och underlättar sannerligen inte för den asylsökande flyktingen att anpassa sig till samhället, lika litet som det ökar förståelsen hos svenska medborgare som anser att flyktingar ”lever på det sociala”. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4. Vi har också ett par särskilda yttranden, som jag något skall få be att få kommentera. I en motion har Bertil Persson ifrågasatt, om inte en utlänning som fått en kvalificerad utbildning här också skulle kunna få stanna här, i all synnerhet som det finns praktikfall där vederbörande skulle ha kunnat få ett arbete. Trots detta har utvisning skett. Vi anser att synen på arbetskraftsinvandring bör utvecklas i en mer positiv riktning, inte minst med hänsyn till det europeiska integrationsarbetet. Vi ämnar återkomma i den här frågan. När det gäller flyktingkvoten har vi tidigare haft motioner om en viss ökning av denna, och vi har fortfarande den grundinställningen. Vi anser att ökningen av kvoten i första hand bör användas till ett vidgat mottagande av flyktingar från flyktingläger. Vi har noterat att flyktingkvoten nu överskridits med ett par hundra jämfört med det uppsatta antalet 1 250 de senare åren, och utskottet utgår i sin skrivning från att regeringen beaktar det eventuellt ökade behov som kan uppstå. Efter invandrarministerns tal här i kammaren kan vi notera att det nu finns en majoritet för den här uppfattningen. Som jag ser det har vi bara att avvakta ett förslag från regeringen i den här frågan. Fru talman! Från moderata samlingspartiets sida ser vi ett stort värde i en 17 så gemensam anslutning som möjligt kring vår utlänningslagstiftning. De moderata ledamöterna i utskottet har därför bemödat sig om att i samarbete åstadkomma så bra skrivningar och förklaringar som möjligt i utskottstexten när det gäller ett förslag som vi i huvudsak accepterar och som går i linje med våra tidigare krav. Det är att beklaga att vi inte nått enighet i utskottet, men en mycket stark majoritet med mer än tre fjärdedelar av ledamöterna står bakom utskottets förslag, som jag nu yrkar bifall till. Det är min förhoppning att lagen kommer att antas. Om det skulle ställas ett förslag om att lagen skall vara vilande, kommer nuvarande regler att gälla.

Ett uppskjutande skulle med andra ord innebära att riksdagen avstår från ett minskat iförvarstagande av barn. Tänk på detta! Fru talman! När det så gäller betänkandet om flyktingpolitiken i anledning av regeringens skrivelse i frågan har vi inga reservationer. Jag ber slutligen att få yrka bifall även till hemställan i betänkandet SfU18.

Fru talman! Det är nu till slut dags för kammarens debatt i ärendet om den nya utlänningslagen, och det är på ett sätt väldigt skönt att vi äntligen har kommit till den här punkten. Därför beklagar jag att vi blev avbrutna från läktaren i förmiddags; jag tycker ändå att den debatten har vi haft tillfälle att föra tidigare. Nu är det dags för kammarens ledamöter att ta ställning gemensamt. j Det har uppstått ett nytt mönster i flyktingpolitiken. Regeringen har för första gången valt att ta strid. Man har valt konfrontation, inte bara med tre av riksdagens partier utan också med humanitära organisationer, kyrkliga samfund och rättsvårdande instanser, ja, t.o.m. på väsentliga punkter med FN:s flyktingkommissariats riktlinjer. Med riksdagens nya konstellation av socialdemokrater, moderater och centerpartister baxas en ny utlänningslag igenom som betyder att Sverige i stora stycken kommer att ansluta sig till den europeiska kapprustningen mot flyktingar. Genomgående för propositionen är att man lyssnat med vidöppet öra på dem som förespråkar större restriktivitet, medan man slagit dövörat till mot Rädda barnen, Röda korset, Diakonia, Svenska frikyrkorådet, svenska kyrkan, Flyktingrådet, Amnesty och andra humanitära organisationer, liksom Advokatsamfundet och UNHCR. Frågan är om de humanitära Prot. 1988/89:125 organisationernas argument någonsin fallit plattare på hälleberget än nu. Det 31 maj 1989 har i sanning uppstått ett nytt mönster i flyktingpolitiken. Det förslag som vi nu har att ta ställning till har skapat stor debatt, också inom de partier som själva stöder det. Riksdagshuset har surrat av förtvivlade flyktingvänner som förgäves vädjat till moderater, centerpartister och socialdemokrater; jag beklagar att man inte har kunnat respektera arbetsordningen i dag. Under den här tiden har kartonger av protestbrev flutit in till socialförsäkringsutskottet. Ledamöterna har fått namnlistor och upprörda brev från hela landet. Enstaka moderater, centerpartister och socialdemokrater har sett sig tvingade att gå ut i offentlig debatt och kritisera sina egna partier. Jag kan inte dölja min besvikelse. Jag hade hoppats på en större beredskap att komma överens, en större vilja att lyssna på och ta in argument som är välgrundade. Jag hade kanske hoppats att centern som riksparti skulle känna större revanschlust efter de genombrott för en något mindre flyktingvänlig opinion inom partiet som Sjöbo och Ånge innebar och säga nej till förslagen om att hindra flyktingar att resa in i Sverige. Jag hade hoppats att moderaterna skulle stå fast vid sin tidigare kritik av förslag om sanktioner mot transportföretag och sin tidigare vilja att höja flyktingkvoten. Det är bara att konstatera att mina förhoppningar har kommit på skam. Två utgångspunkter har enligt invandrarministern funnits för lagförslaget: dels att öka effektiviteten, dels att ta strid mot dokumentlösheten. Själva drivkraften bakom förslaget förefaller ha varit att med utgångspunkt i en misstro mot asylsökande göra det svårare för dem att komma hit och få sin sak prövad i laga ordning. Ambitionen att ta strid mot papperslösheten medför att flyktingskapet kriminaliseras på allt fler punkter. Kortare handläggningstider är ett mål som skjutits alltmer i bakgrunden i propositionen. Visst blir det förhoppningsvis kortare handläggningstider om den nya omorganisationen av invandrarverket träder i kraft. Men lagförslaget handlar huvudsakligen om åtgärder som kommer att avskräcka och t.o.m. förhindra asylsökande att komma hit. Var det verkligen den kopplingen som regeringen menade skulle skänka oss kortare handläggningstider? Regeringens vision i den nya utlänningslagen är en vision om ett mer stängt Sverige. Flyktingrädslan verkar ha varit något av en ledstjärna i förslaget. Hur kan man annars tolka förslaget om att införa viseringstvång som grundregel, eller att tvinga SAS och andra transportföretag att avvisa asylsökande från flygplanet eller båten? Hur kan man annars tolka förslagen till utökade kontrollåtgärder, som sammantaget kommer att skänka flyktingmottagandet ett mer brutalt ansikte; barn och vuxna kroppsvisiteras, barn blir inlåsta och polisen får lagliga möjligheter att låsa in majoriteten av de asylsökande som kommer till svensk mark? Folkpartiet beklagar denna utveckling. Det råder inte längre enighet om en rättssäker och generös flyktinglagstiftning. Regeringen har lämnat den enigheten. Även om folkpartiet på de flesta punkter avstyrker propositionens förslag, finns några klara förbättringar. Jag vill här särskilt nämna de ökade möjligheterna för muntliga förhandlingar, införandet av beslutsmotiveringar 19 Prot. 1988/89:125 och det faktum att invandrarverket kommer att fatta beslut om direktavvis ningar och göra utredningarna i ett närmare samarbete med den asylsökande. Dessa krav har vi slagits för tidigare. Det är skönt att kunna avföra dem från listan, den lista som tyvärr är alltför lång. Tyvärr är dessa, och några andra förbättringar, helt marginella i sammanhanget, men jag vill ändå peka på de ljuspunkter som finns. De hotbilder som skapas om flyktingar förändras med tiden. För några år sedan spreds myten att alla världens miljarder fattiga människor stod och stampade utanför Sveriges port och var snubblande nära att välla in över gränsen. Nu sprids i stället en skräckbild föreställande identitetslösa terrorister som i flyktingskapets namn vill spränga Sverige i små bitar. Med dessa bilder motiveras en stigande misstänksamhet mot flyktingar, en minskande rättssäkerhet i mottagandet, en ökad ansträngning att hindra att asylsökande över huvud taget kommer fram till vårt land. Under dessa förevändningar begravs slutgiltigt den dröm som skapades efter andra världskriget: drömmen om en fri värld utan gränser människor emellan, en värld där ett visumtvång var ett nödvändigt ont under en kort tid, men något som inte skulle höra framtiden till. Regeringen föreslår nu att Sverige som huvudregel skall ha visumtvång, att gränsernas normala tillstånd skall vara det stängda och inlåsta samt att friheten och öppenheten skall höra till undantagen. Folkpartiet har här reserverat sig. Visumtvång som medel att hindra asylsökande har använts tidigare, framför allt i överenskommelsen med Östtyskland. Nu senast har man genomfört ett förslag om visumtvång även för chilenska flyktingar. När förslaget presenterades vid årsskiftet sade invandrarministern att det inte skulle behöva innebära att några chilenare som behövde skydd inte skulle få det i Sverige. Men vad har sedan dess hänt i verkligheten? Låt oss se på några siffror! Förra året sökte sammanlagt 3 384 chilenare asyl i Sverige. Under samma tid beviljades 1 752 chilenare uppehållstillstånd som politiska flyktingar eller jämställda. I januari förra året kom 253 personer till Sverige, i februari 241, i mars 265. Men efter det att visumtvånget införts kom i januari i år 40 asylsökande, i februari 10 och i mars 20 personer. Vad hände den 1 januari 1989? Upphörde det politiska förtrycket i Chile för majoriteten av de tidigare asylsökande? Eller har alla de som behövde fly beretts plats inom den svenska flyktingkvoten? Nej, det går inte, för flyktingkvoten omfattar totalt, för alla länder, inte bara Chile, enbart 1 250 peroner. De chilenare som förra året hade tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige uppgick ju till hela 500 personer mer än vår totala flyktingkvot. Man inser ju att det argumentet är ohållbart. Det står nu helt klart att visumtvånget för chilenska medborgare allvarligt inskränkt deras möjligheter att få asyl i Sverige. Därför går vi i folkpartiet nu emot det förslaget. Men inte bara chilenare utsätts som asylsökande för kravet att ha visum före inresa till Sverige. Även de flesta andra länder som har en betydande ström av flyktingar till Sverige har av just den anledningen försetts med visumtvång. Att Chile under lång tid varit undantaget det visumtvång som andra länder belagts med kan möjligen förklaras med att det har funnits en politisk vilja att inte försvåra för just chilenare att söka asyl i Sverige. Generellt har tyvärr visumtvånget i många fall kommit att användas som ett — Prot. 1988/89:125 vapen mot flyktingar, snarare än att utgöra ett sätt att förhindra oönskad 31 maj 1989 immigration. Folkpartiet anser därför att man snarare skall gå i motsatt riktning när det gäller viseringspolitiken. Några av de länder som mest kränker mänskliga rättigheter, och som därför genom sin politik tvingar många av sina medborgare på flykt, bör så småningom kunna komma i fråga för vissa lättnader i visumtvånget. Siffrorna över hur få chilenare som lyckats ta sig till Sverige för att söka asyl efter det att visumkravet infördes visar med vilken effektivitet ett visumkrav stoppar flyktingar. Rimligen gäller detta fler länder än Chile. Den kanske största frågan i debatten om lagen har handlat om åtgärderna mot transportföretag som fraktar hit utlänningar utan erforderliga dokument. Meningen är att tvinga SAS att vidta åtgärder så att ingen kommer ombord som saknar pass och visum. Det betyder att en flykting är utesluten. Just detta är också meningen med förslaget. SAS har bekräftat att man kommer att avvisa alla asylsökande om reglerna går igenom. Helt klart är att denna åtgärd är ett sätt att reglera strömmen av asylsökande till Sverige. De enda som kan komma in är de som är tillräckligt förslagna för att bluffa sig till ett visum eller de som kan köpa ett falskt visum av en organisation. Jag vill fråga Maj-Lis Lööw: Är det den utvecklingen som bör stimuleras? Konsekvensen av det nya lagförslaget blir enligt SAS att man tvingas införa en systematisk dokumentkontroll på flygplatserna, i Europa såväl som i de nordiska bashamnarna. Kanske inte alla svenskar kommer att bli så förtjusta över den nyordningen. SAS slutsats var både i remissvaret och när de besökte utskottet att konventionsflyktingar inte kommer att nå Sverige via SAS. Den lakoniska kommentaren från SAS var, att flyktingarna får väl i fortsättningen promenera till Sverige. Ofta i debatten har regeringen framfört argumentet att den s.k. Chicagokonventionen skulle tvinga flygbolagen att genomföra en sådan kontroll. Detta är fel. Det stämmer inte att Chicagokonventionen skapar förpliktelser som understryks av det nya lagförslaget. Konventionen kräver visserligen att inreseformaliteterna respekteras av staterna, men konventionen tvingar inte någon transportör att försäkra sig om att formaliteterna efterlevs. I ett arbetspapper som utarbetats på UNHCR analyseras förslaget, som har uppenbarat sig i många andra europeiska länder, om sanktioner mot flygbolag. Man konstaterar att det huvudsakligen rör sig om ett straff, en sanktion, som syftar till att förhindra illegal eller irreguljär inresa av asylsökare. Man menar också i detta papper att innehållet i Gen&vekonventionens artikel 31, vars slutsats är att illegal inresa av asylsökare kan rättfärdigas, visar att detta förslag strider mot andan och syftet med Genéevekonventionen. Regeringens argument gör tyvärr inte saken bättre. Eller vad sägs om följande motivering: Eftersom andra länder i Europa inte tycker att detta strider mot internationell lagstiftning, kan vi göra likadant som de, likadant som t.ex. Storbritannien. Maj-Lis Lööw vill alltså uppmana Sveriges riksdag att följa Margaret Thatchers exempel i flyktingpolitiken. Nej, Maj-Lis Lööw, låt oss säga nej till Thatchers flyktingpolitik. Regeringen har velat komma åt dokumentlösheten. Men man saknar en 21 egentlig analys av dokumentlösheten. Man slår till med ett åtgärdsbatteri på måfå och hoppas att det sammantaget blir så olustigt för de asylsökande att de skräms till att ha papper med sig. Men vem kan ha papper när man flyr? Inte t.ex. sovjetiska medborgare eller andra östeuropéer, såvida de inte hoppar av när de händelsevis råkar vara utomlands. Inte alltid turkar. Inte iranier. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp en lång rad länder där det för en politisk flykting i princip är omöjligt att på lagligt sätt skaffa sig utresedokument. Vem kan gå upp på svenska ambassaden i sitt hemland i lugn och maklig takt, säga att jag är förföljd och fruktar för mitt liv och be att få ett turistvisum till Sverige? Maj-Lis Lööw vet att ambassaden och invandrarverket har stränga order att neka visum i sådana fall. Om det är troligt att den visumsökande vill stanna permanent i Sverige måste visum nekas. Och visst är det troligt att en flykting tycker sig ha anledning att stanna permanent i Sverige. Detta ursvenska pappersraseri, denna föreställning om att alla länder egentligen är hyggliga och att man visst kan få pass och resa ut ur sitt land! Jag skulle vilja fråga Maj-Lis Lööw hur hon anser att en flykting i fortsättningen skall kunna ta sig till Sverige, med de krav på visum och pass som vi ställer på flyktingar. Dokumentlösheten är inget nytt i flyktingsammanhang. I alla tider har människor som flytt haft svårt att få tag på officiella dokument utfärdade i laga ordning. Det sammanhänger med själva flyktingskapets natur. Själva det faktum att det finns främlingspass och resedokument bevisar att detta är något som en flykting normalt inte har. Visst är det ett problem att identitetshandlingar inte finns. Men vi menar i folkpartiet att de föreslagna åtgärderna inte kommer att vara effektiva. Det krävs en helt annan politik för att förbättra mängden dokument hos de asylsökande som kommer. Problemet med dokumentlösheten ligger huvudsakligen i Europas flyktingpolitik. Där skapas den onödiga dokumentlösheten. Genom stängda gränser, genom hårda viseringskrav, genom bristande rättssäkerhet och snålhet i flyktingpolitiken drivs flyktingar av olika skäl att göra sig av med sina handlingar när de söker sig till Sveriges gränser. Det kan handla om iranier som oskyddat vistats i Turkiet och som vill vidare till ett ställe där de är skyddade. Det kan handla om människor som kanske under åratal vistats i Västtyskland utan att få besked. För Västtyskland är ett av de få länder som fortfarande är öppet för flyktingar. Då blir det en sådan anstormning av asylsökande att handläggningstiderna blir enorma. Därigenom skapas också detta problem för Sverige. Det kan också handla om människor som flyr direkt hemifrån. De drivs i armarna på smugglarorganisationer därför att det råder sådana utomordentligt stränga krav på viseringar. Därför tvingas de lita till organisationer i vars metoder det ingår att kräva tillbaka de falska dokument de sålt. Terrorister däremot kommer med största sannolikhet att medföra snygga förfalskade dokument, som de gärna visar upp. Kanske en icke genuin flykting hindras med de föreslagna åtgärderna. Man hindrar knappast någon terrorist. På 1 icke genuin flykting stoppas kanske 99 genuina flyktingar. Detta är inte en rimlig politik. Folkpartiet avvisar det batteri av kontrollåtgärder som föreslås, både för att de knappast hindrar någon dokumentlöshet och för att de innebär allvarliga inskränkningar i de asylsökandes integritet. De innebär också oacceptabla frihetsberövanden. Sammantaget sanktionerar dessa åtgärder en allmän föreställning om att det är något skumt med asylsökande och att flykt har en anstrykning av kriminalitet över sig. Med denna politik riskerar vi att sända en klar signal till främlingsfientliga krafter, att det officiella Sverige anser att asylsökande i stora stycken skall behandlas som presumtiva brottslingar. Folkpartiet avvisar därför förslagen att utöka förvarsgrunderna för vuxna, både för att utreda och för att ta dem i förvar på grund av oklar identitet. Det märkliga är att Sverige här går emot den rekommendation som vi antagit i UNHCR:s exekutivkommitté, nämligen att man inte bör ta asylsökande i förvar av utredningsskäl. UNHCR talar också om vikten av att vara restriktiv när det gäller förvarstagande, men detta blir knappast fallet med de nya reglerna, enligt vilka en majoritet av de asylsökande riskerar frihetsberövande. Även i framtiden kommer barn att kunna låsas in. Många jurister anser att det innebär ökade möjligheter. Peter Nobel är en av de jurister som har varnat för dessa ökade möjligheter. Vi i folkpartiet tycker inte att det räcker med att kritisera den nuvarande lagstiftningen för att det är för många barn. Vi tycker att ert barn, som blir inlåst, är ett barn för mycket. Vi har under lång tid haft ett principiellt förbud mot att ta barn i förvar. Men hur det har efterlevts vet vi alla. Det har inte efterlevts särskilt väl! Nu vill majoriteten skapa en mer hemlik miljö och kanske t.o.m. utbilda personalen i barnfängelserna. Så rättfärdigas en sjuk politik, och jag undrar hur många av kammarens ledamöter som skulle vilja se sina barn eller barnbarn inlåsta på Carlslund. Andra förslag som vi säger nej till gäller kroppsvisitering, anteckning i resedokument och många fler. Jag har tyvärr inte tid att gå in på alla de reservationer som vi fogat till betänkandena om utlänningslagen och om flyktingpolitiken, utan jag har valt att koncentrera mig på det som folkpartiet ser som huvudpunkter. Till sist, fru talman, vill jag nämna att folkpartiet, miljöpartiet och vpk har lämnat in en begäran att riksdagen skall förklara tre paragrafer helt eller delvis vilände med hänvisning till 2 kap. 12 och 20 §§ i regeringsformen. Det gäller paragraferna om kroppsvisitation, förvar av vuxna samt förvar av barn. Vi anser att det är just sådana inskränkningar i grundlagsskyddade friheter som anges i de angivna paragraferna i regeringsformen.

Fru talman! Jag är övertygad om att man från socialdemokratiskt håll väl kommer att försvara sina ställningstaganden. Jag vill bemöta Maria Leissner bara på ett par punkter. Jag konstaterar än en gång att hon dess värre inte tycks ha läst innantill, eftersom hon påstår att flyktingar skall kriminaliseras och att barn skall låsas in och t.o.m. sättas i fängelse. Detta stämmer ju inte alls med vad som står i betänkandet, vars skrivningar Maria Leissner haft alla möjligheter att påverka. Jag kan heller inte förstå hennes indignation när hon begär att vissa paragrafer i lagförslaget skall vara vilande. Effekten blir bara, som jag tidigare sade, att de förhållanden som råder i dag och som Maria Leissner betraktar som så hemska kommer att råda även framöver i stället för att vi får de minskade möjligheter till förvarstagande av barn som utskottet förespråkar. Utskottsmajoriteten hade gärna, Maria Leissner, sett en ökad beredskap för att komma överens. Men vem är det som slagit dövörat till och vad är det som hänt? Jo, Maria Leissner har lagt fram sina reservationer utan att över huvud taget lyssna på argument. När det gäller moderaternas syn på transportföretagens ansvar vill jag bara säga att vi i det stycket anslutit oss till den s.k. Chicagoöverenskommelsen. Jag kan notera att folkpartiet i reservation 47 uppenbarligen inte haft så mycket att säga om detta förslag annat än när det gäller tidpunkten. Det står i den lagtext som föreslås i reservationen: ”— — — om fartyget eller luftfartyget skall avgå omedelbart eller inom den närmaste tiden.” Då kan man uppenbarligen godkänna det! Det råder alltså ingen större divergens mellan våra uppfattningar på den punkten. När det gäller SAS och dess agerande vill jag bara säga att SAS i sin skrivelse till utskottet i ena stycket säger att det blir så oerhört dyrbart för transportbolaget, eftersom det blir så oerhört många flyktingar som kommer till Sverige, medan man i ett stycke litet längre fram påstår att det kommer att bli så få flyktingar sedan den nya lagen trätt i kraft. Jag vet uppriktigt sagt inte hur man vill ha det. Detta kan vi alltså ta med en nypa salt.
Fru talman! Jag noterar att den socialdemokratiska propositionen försvaras enbart av moderaterna i det här replikskiftet. Gullan Lindblad gör gällande att vi felaktigt skulle påstå att flyktingar kriminaliseras.

Vad är detta om inte att särbehandla flyktingar på ett sätt som jag tycker är ganska märkligt. Man anser att flyktingar, mot vilka det inte finns någon brottsmisstanke, skall kunna utsättas för integritetskränkande åtgärder, medan svenskar som är misstänkta för brott inte skall kunna utsättas för samma åtgärder. Gullan Lindblad sade i sitt anförande att det är viktigt att flyktingbarnen behandlas bra, och uppenbarligen anser hon också att de åtgärder som föreslås i detta sammanhang och som utskottet tillstyrker innnebär en bra behandling. Jag vill då fråga Gullan Lindblad: Är det bra att låsa in barn? Gullan Lindblad tog även upp Chicagokonventionen. Som jag sade i mitt anförande finns det ingenting i Chicagokonventionen som tvingar en transportör att uppfylla de krav som regeringen nu ställer på transportören. Man kan inte stödja sig på Chicagokonventionen i detta sammanhang. Denna analys har gjorts av människor som torde förstå detta, nämligen tjänstemän på UNHCR:s kontor.
Fru talman! När det gäller svenska barn som misstänks ha sprayburkar i sina fickor vet Maria Leissner mycket väl att vii det stycket är långt strängare; vi vill kriminalisera innehavet av dylika ting. I det här fallet talar vi om en utlänningslagstiftning och de åtgärder som behövs för att motverka dokumentlösheten. Jag tycker uppriktigt sagt inte att det som föreslås i fråga om kroppsvisitering är så upprörande. Vad handlar det egentligen om? Alla som reser via Arlanda utsätts då och då för visitering, och jag tycker inte att det är särskilt anmärkningsvärt. I detta fall är det bara fråga om att känna efter i fickor och liknande, och det är inga rutinåtgärder som föreslås. Jag begriper uppriktigt sagt inte indignationen i det fallet. Jag tycker inte att det är bra att låsa in barn, och det sade jag också i mitt anförande. Men det allra viktigaste när det gäller barn är att man inte skiljer barnet från dess föräldrar. Jag antar att Maria Leissner också förstår att det finns fall där man faktiskt bör ta föräldrarna i förvar, och i sådana fall blir kanske följden att även barnet får följa med. Ingen av oss är väl så blåögd att han eller hon tror att det inte kommer någon till Sveriges gräns som vi faktiskt inte har anledning att ta emot. Vi vet alltför mycket om vad som hänt den senaste tiden för att vi skall vara uppmärksamma på detta.
Fru talman! Det står naturligtvis helt klart att flyktingarna kriminaliseras steg för steg. Det är huvudsakligen det som den föreslagna utlänningslagen handlar om. Det blir två nya grunder för frihetsberövande, även om det inte finns någon som helst brottsmisstanke. Jag har, Gullan Lindblad, ingenting emot att människor berövas friheten om de är misstänkta för brott — det vill jag understryka. Det intressanta med flyktingar är att de inte är brottslingar men ändå konsekvent från allra första början när de anländer till Sveriges gräns behandlas som om de vore brottslingar eller åtminstone presumtiva brottslingar. Detta tycker jag är utslag av en mycket obehaglig människosyn. Jag tycker inte heller att det är särskilt påkallat av omständigheterna. Vi vet nämligen att det är mycket få människor som går under jorden, av det enkla skälet att det är utomordentligt svårt att leva underjordiskt i Sverige. Har man inte ett personnummer, ett uppehållstillstånd och papper som är i ordning, är det i princip omöjligt att leva här. Det kommer alltid att vara bara ett fåtal familjer som tvingas till den utvägen. Jag är övertygad om, inte minst efter att ha läst den statistik som tagits fram, att de barnfamiljer som sätts i förvar inte är av den karaktären att majoriteten av dem eller någon större del av dem skulle gå under jorden. Väldigt många av dem som tagits i förvar har t.o.m. fått sina ansökningar om uppehållstillstånd beviljade. Över huvud taget gäller detta en annan fråga: Tycker vi att det är okej att ett litet oskyldigt barn, som dessutom har flytt från förtryck och kanske från ruskigheter, skall bli inlåst? Skall det barnets mamma kunna säga: ”Du får inte gå ut.””? Vad svarar den mamman när barnet frågar varför? Vad svarar man som förälder? Det är den frågan jag ställer mig, och den frågan tycker jag att kammarens övriga ledamöter också skulle ställa sig.

Fru talman! Jag vill först instämma i Gullan Lindblads kritik av de utomparlamentariska incidenter som vi varit med om i dag. Det är upprörande för oss parlamentariker att uppleva sådana saker. När jag lyssnade till Maria Leissners anförande undrade jag om det var samma utlänningslag som vi diskuterade. Jag fick uppfattningen att det var ett helt annat lagförslag som Maria Leissner argumenterade emot. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 behandlas regeringens skrivelse till riksdagen om flyktingpolitiken. Av denna framgår att antalet flyktingar i världen är oförändrat högt och uppgår till minst 15 miljoner. Några ljusglimtar har dock under senare tid tänts. Det gäller dels Sovjets utmarsch ur Afghanistan, dels händelserna i södra Afrika. I och med att Sovjet lämnar Afghanistan kommer det att bli möjligt för världens största flyktinggrupp-—5 miljoner afghaner — att återvända hem från exilen i Pakistan och Iran. I södra Afrika kan slutet på konflikten om Namibia och kriget i Angola öppna möjligheten för flera hundra tusen flyktingar att återvända. Stabiliseringen av den politiska situationen i några av länderna i Sydoch Mellanamerika tillhör också de positiva inslagen i utvecklingen under det gångna året. Lösningen på flyktingproblemen ligger på det internationella planet. Vi vill från centerns sida understryka betydelsen av det arbete vårt land kan göra internationellt för att förebygga flyktingskap. Vi arbetar även för att stödja en demokratisk utveckling i de länder där frioch rättigheter inte är en självklarhet. Tyvärr är utvecklingen internationellt inte enbart positiv. Militärregimens i Irak attacker mot den kurdiska befolkningen har väckt hela världens avsky. De ökade flyktingströmmarna på Afrikas horn, dvs. Somalia, Etiopien och Sudan är mycket oroande. I Östeuropa pågår just nu en utveckling mot ett öppnare och tolerantare samhälle. Det finns dock ett undantag — Rumänien. Där går utvecklingen i den motsatta riktningen. Oliktänkande och minoriteter förföljs allt hårdare. En liten del av de flyktingar som finns i världen söker sig till vårt land. Av världens asylsökande kom drygt 300 000 till Europa och Nordamerika under förra året. Av dessa sökte 19 600 asyl i vårt land, vilket gör oss till det land i Västeuropa som har flest asylsökande i förhållande till landets befolkning. Av dem som söker asyl beräknas ca 80 Jo också få stanna. Motsvarande siffra — Prot. 1988/89:125 är betydligt lägre i övriga Europa. Detta visar att vårt land står för en generös 31 maj 1989 flyktingpolitik. Fru talman! Det är fem år sedan vi i riksdagen senast behandlade en större översyn av vår utlänningslagstiftning och flyktingmottagning. Då var situationen den att vi hade ca 4 000—5 000 asylsökande per år, och det var AMS som svarade för stora delar av flyktingmottagningen. Genom riksdagens beslut överfördes hela ansvaret till invandrarverket. Samma år som den nya organisationen trädde i kraft kom den första stora strömmen av asylsökande. Vi har sedan dess haft hög nivå på antalet asylsökande. Den nya organisationen var inte dimensionerad att möta denna kraftigt ökade flyktingström. Detta har medfört långa handläggningstider i asylärenden och alltför långa väntetider för flyktingarna på förläggningar. Svenska folkets tilltro till en humanitär flyktingpolitik har urholkats när utvisningar av familjer som vistats i landet under lång tid har verkställts. Från centerns sida välkomnade vi det arbete som påbörjades för drygt två år sedan och som innebar en reorganisation av vår flyktingmottagning. Första steget tog vi här i riksdagen förra året vid denna tid, då vi godkände en ny organisation för statens invandrarverk. Denna innebär att verket decentraliseras. Vi får regioner med ansvar för utflyttningen av flyktingar till kommunerna. Delar av utredningsarbetet och beslutsfattandet i klara asylfall flyttas ut till särskilda utredningsförläggningar på fyra platser i landet. Det andra steget tog vi för en månad sedan, då vi fastställde bemanningen och resurserna till den nya organisationen. I dag tar vi det tredje steget genom behandlingen av förslaget till utlänningslag, som återfinns i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19. Till betänkandet finns ett stort antal reservationer fogade. De skilda uppfattningarna visar sig när det gäller val av åtgärder vid behandling av asylansökan och asylsökande. Många av de kritiska synpunkterna som framkommit andas en allmän misstro mot de myndigheter och politiska instanser som skall tillämpa lagstiftningen, dvs. polisen, invandrarverket och regeringen. Medvetet eller omedvetet misstolkas eller övertolkas de föreslagna åtgärderna. Om man ser tillbaka på åren efter 1985, finner man att denna period har kännetecknats av resursbrist, brist på kvalificerad personal och en allmänt pressad situation. I ett sådant läge har beklagliga misstag begåtts. Det är därför viktigt att inte den nya organisationen går samma öde till mötes. Riksdagen beslutade med bred majoritet att invandrarverket skall erhålla de resurser som man har begärt. Detta var nödvändigt för att ge den nya organisationen en rejäl chans att klara av uppgiften med att förkorta handläggningstiderna utan att rättssäkerheten urholkas. Vi måste ge de ansvariga på olika beslutsnivåer en möjlighet att leva upp till intentionen om en generös flyktingpolitik. En del av de åtgärder som nu föreslås — jag tänker då på reglerna om kroppsvisitering, förvarsregler vid oklar identitet och utökat ansvar för transportörer — tar sikte på att komma till rätta med olika former av missbruk av asylrätten. De olika problemen på detta område har uppmärksammats av FN:s 27 Prot. 1988/89:125 flyktingkommissarie, som vid flera tillfällen uttryckt oro över det tilltagande missbruket med att förstöra identitetsoch resehandlingar. Vid UNHCR har man vid flera tillfällen ställt sig bakom uppfattningen, att avsiktligt förstörande av sådana handlingar kan försvaga en asylsökandes ställning. Även bruket av falska handlingar anses inom UNHCR oförsvarbart, utom i de fall som det är nödvändigt för att undkomma akut nöd eller förföljelse. För Sveriges vidkommande har vi nu nått sådana nivåer på dokumentlösheten att de utan tvivel utgör ett hinder för att klara korta handläggningstider. Antalet asylsökande utan dokument har de senaste åren starkt ökat, och denna ökning är påtaglig för vissa grupper. I dag uppgår antalet till mellan 60 och 65 90. Det är givet att invandrarverkets resurser blir hårt ansatta av denna anhopning. Det måste tyvärr konstateras att det bland asylsökande sprids en missuppfattning, som innebär att deras möjligheter att få stanna i landet ökar om de saknar dokument. Detta är djupt tragiskt. På något sätt måste omvärlden få andra signaler på denna punkt. Skall vi kunna upprätthålla förtroendet och tilltron till den svenska flyktingpolitiken, måste vi se till att det är den asylsökandes upplevelser och bakgrund som utgör grund för asyl och inte olika former av manipulation för att kringgå besluten. Fru talman! Den bakomliggande orsaken till att vi nu ser över utlänningslagen är inte — som en del debattörer låtit det framstå som — att det finns en allmän strävan att strama åt Sveriges flyktingpolitik. Orsakerna är ju att vi inte kan fortsätta på nuvarande sätt att tvinga människor att vänta på besked under flera år. Denna väntetid är pressande för den asylsökande, och den leder även till att antalet förläggningar måste öka för att klara tillströmningen. Översynen av såväl lagstiftningen som organisationsfrågorna har haft som mål att åstadkomma en snabbare handläggning av asylansökningarna utan att rättssäkerheten äventyras. Om det funnits en strävan att begränsa möjligheterna till asyl i vårt land, skulle detta ha framgått av lagtexten. Ser man till skillnaden i det sakliga innehållet mellan den gamla lagen och den som vi nu behandlar har det inte skett någon förändring. Det är t.o.m. så, att uppslutningen i riksdagen bakom vilka krav som gäller för att få asyl har ökat mellan 1984 och 1989. Vid behandlingen 1984 motsatte sig exempelvis moderaterna att § 6-flyktingar, de s.k. de facto-flyktingarna, skulle ha asylrätt i vårt land. I nu föreliggande betänkande står alla riksdagens partier bakom grunderna för rätt till asyl. Detta förhållande har tyvärr alltför litet uppmärksammats. I den debatt som förts de senaste veckorna har centerpartiet av vissa debattörer utpekats som främlingsfientligt och närmast rasistiskt. Vi från centerpartiet upplever denna typ av argument som klara övertramp. Våra ståndpunkter finns klarlagda i våra motioner och i våra reservationer, och jag kan inte finna att det i dessa finns det minsta fog för dessa allvarliga påståenden. Jag vill bara påminna debattörerna om att det var centern som kraftigast drev kravet på förstärkta resurser till invandrarverket. Vi har med kraft drivit frågan om att barn ej skall sättas i häkte eller arrest, och vi har i båda dessa fall lyckats få majoriteten med oss. Vi har under många år drivit kraven på att flyktingbarn skall betraktas som egna individer, vilket även har vunnit gehör i detta förslag till utlänningslag. Det är djupt olyckligt när vissa partiföreträdare anser att det är enbart de som företräder den enda rätta — Prot. 1988/89:125 sanningen och därför söker sig in i vulgärpropagandans utmarker för att 31 maj 1989 vinna proselyter. Det har varit ett grannlaga och svårt arbete att tränga in i förslaget till ny utlänningslag. Vi har från centerns sida lyssnat på företrädare såväl för kritikergruppen som för den grupp som företräder förslaget till ny utlänningslag. Vi kommer då inte ifrån de nuvarande problem som föreligger när det gäller att förhindra alltför lång tidsutdräkt beträffande handläggningen av en asylansökan. Vi har vid våra flygplatser mött personal, som känner maktlöshet inför den ökande skaran av asylsökande utan resedokument och identitetshandlingar. Vi har varit ute och mött dem som bor på förläggningarna i kommunerna utan att ha erhållit sina uppehållstillstånd, och vi har också från centerns sida känt vanmakt när utvisningsbeslutet kommer efter flera års vistelse i vårt land. Det är med den vetskapen som vi sedan gått till verket för att finna lösningar på situationen. Kvinnor och barn är ofta de svaga grupperna även i flyktingsammanhang. Vi har i en reservation tagit parti för de invandrarkvinnor som efter en kort tids äktenskap inte längre står ut. Det beror ofta på att maken misshandlar och förnedrar dem. Tyvärr händer det fortfarande, trots statsrådens försäkringar, att dessa kvinnor sänds tillbaka hem till mycket ovissa och för kvinnan svåra förhållanden. Dessa kvinnor ingår inte skenäktenskap. Jag kan medge att det kan vara en både grannlaga och svår uppgift att bedöma dessa fall. Men vi anser från centerns sida att det är nödvändigt att denna prövning sker med kvinnans bästa för ögonen. Våra invandrarkvinnors organisationer kan vara behjälpliga i denna kartläggning för att stödja de utsatta kvinnorna. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Från centerns sida anser vi att det nu finns fog för att utöka samarbetet med UNHCR och andra internationella organisationer för att hjälpa de svårast utsatta flyktingarna. Våra svenska beskickningar i olika länder kan här spela en avgörande roll — detta har visat sig möjligt i vissa länder. Genom att på detta sätt skydda dessa flyktingar ökar även de s.k. kvotflyktingarnas antal. Vi från centerns sida anser att detta är ett viktig inslag i en generös flyktingpolitik. På detta sätt avgör inte den enskildes tillgångar om han eller hon kan söka skydd i vårt land. Jag yrkar med detta bifall till reservation 11. Invandrarministern gav ett glädjande besked när det gäller just den här frågan. Det förefaller som om den skulle kunna lösas i den riktning som vi har föreslagit. Praxisredovisningen av asylfall är nu när vi antar en ny ramlagstiftning ett mycket viktigt instrument för att avläsa hur lagen tillämpas. Våra skrivningar och riksdagens beslut skall ju tolkas av de myndigheter som har den uppgiften. Vi som har erfarenhet av tidigare ramlagstiftningar vet att lagens tillämpning inte alltid blir vad vi avser. Det är inte bara det som är orsaken till vår reservation, utan även att det är viktigt att många, inte minst vi riksdagsledamöter, följer resultaten av våra lagbeslut. Detta talar för att en praxisredovisning kommer att få stor betydelse för vår möjlighet att följa utvecklingen. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 12. Centerpartiet har under lång tid motionerat om flyktingbarnens situation. I den nya utlänningslagen får vi gehör för många av våra förslag. Vi kräver nu 29 i en reservation barnens rätt till kompetenta utredare, som kan tolka barnens situation. Här behövs utbildningsinsatser för att man skall öka denna Centerpartiet har av en viss kvällstidning beskyllts för att vi skulle tillåta att barn sätts i fängsligt förvar. Även i debatten från annat politiskt parti har denna beskyllning mött oss. Genom vår reservation nr 27 har vi visat var partiet står i denna fråga. Flyktingbarnens situation är speciell, och all möjlig hänsyn måste tas för att förhindra nya ångestskapande situationer där barnens frihet beskärs. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 27. Fru talman! Jag yrkar med det anförda bifall till de reservationer som undertecknats av centerpartiet och i övrigt till propositionsförslagen. Jag instämmer också i det invandrarministern sade som avslutning av sitt anförande om att vi med stort intresse kommer att följa vad som kommer att hända när utlänningslagen skall träda i kraft. Det är bara att hoppas att man inte nu med det förslag som ligger i riksdagen fördröjer ett så viktigt beslut och med ett sådant fördröjande också försämrar situationen för de flyktingar som söker sig till vårt land.